Herr talman! Kent Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problemet med snedvriden konkurrens vad avser de företag som påförts de högre miljösanktionsavgifterna enligt det gamla systemet. Kent Persson har också undrat vad jag tänker göra för att hitta en modell med en princip om "amnesti" för företag som anmäler sina åtaganden korrekt till systemet inom till exempel två veckor från ett förutbestämt datum. Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i syfte att minska avfallsmängden och användningen av farliga ämnen i produkter är mycket viktigt. För att ett sådant ansvar ska få avsedd effekt finns en skyldighet för den som säljer elektriska och elektroniska produkter att lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket. Utan en sådan skyldighet skulle det vara omöjligt att kontrollera att ansvaret uppfylls, och det är alltså en förutsättning för systemet att Naturvårdsverket får kännedom om de produkter som säljs. Kent Persson har anfört att förordningen om miljösanktionsavgift har ändrats. Så är inte fallet. Naturvårdsverket har dock nyligen överlämnat ett förslag till ändringar i förordningen som syftar till att göra miljösanktionsavgifterna för överträdelser av förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter väl avvägda och proportionerliga. Därefter har vi inom Regeringskansliet tagit fram ett förslag till ändrade sanktioner avseende producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Detta förslag skickades under gårdagen ut på remiss. I korthet innebär förslaget att reglerna om miljösanktionsavgift ändras. Avgiften blir enhetlig och betydligt lägre. Avgiften ska betalas av den som inte i rätt tid lämnar in uppgifter om de produkter som har sålts. I dag finns det i Naturvårdsverkets föreskrifter en skyldighet att anmäla sig till verkets register. Denna anmälningsskyldighet kommer nu att förtydligas och flyttas till regeringens förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Innan en producent släpper ut produkter på marknaden måste en anmälan göras till registret. Eftersom en sådan anmälan är en grundförutsättning för att Naturvårdsverket ska få vetskap om försäljning av elektriska och elektroniska produkter har den ett så högt straffvärde att den inte bör förenas med miljösanktionsavgift. I stället bör den som bryter mot anmälningsskyldigheten kunna dömas till ett bötesstraff. Detta ökar möjligheterna att göra en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Genom de ändringar som föreslås blir sanktionerna för överträdelser av bestämmelserna om producentansvaret mer rimliga och proportionerliga i förhållande till de olika överträdelsernas allvar. Kent Persson har anfört att de som redan betalat miljösanktionsavgift enligt de gällande bestämmelserna inte kommer att få ta del av de sänkta avgifterna, medan de som underlåtit att registrera sig och därmed sluppit avgift kommer att få betala enligt de nya avgifterna. Jag kan ha förståelse för att det för den som redan betalat miljösanktionsavgift eller som ådömts ett straff kan te sig orättvist när en lindring av gällande bestämmelser genomförs. I det sammanhanget vill jag dock peka på de grundläggande principer som gäller i straffrättsliga sammanhang. Enligt dessa ska straff bestämmas efter den lag som gällde när en gärning begicks med det undantaget att om annan lag gäller till följd av en lagändring som skett innan dom meddelas ska den nya lagen tillämpas om den leder till ett lindrigare straff. Om väl en dom har meddelats och blivit gällande har tillkomsten av en lagändring dock ingen betydelse. Någon ändring av domen kan därför inte ske av den anledningen att den nya lagen skulle ha lett till lindrigare straff. Kent Persson har vidare förordat ett slags amnesti för företag som registrerar sig och kommer in med uppgifter inom viss tid. De föreslagna regeländringarna innebär sänkta miljösanktionsavgifter. Av allmänna principer följer att de ska tillämpas även när äldre överträdelser prövas. Den nya straffbestämmelsen avseende anmälningsskyldigheten tillämpas enbart på överträdelser som begåtts efter det att bestämmelsen träder i kraft. Bestämmelsen bör inte träda i kraft snabbare än att producenterna får rimlig tid att informera sig om förändringen. Det blir därmed möjligt att anmäla sig till registret innan straffbestämmelsen börjar gälla. Som jag tidigare sagt är jag i högsta grad medveten om den situation som uppstått när det gäller miljösanktionsavgifterna kopplade till producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Det är därför vi har tagit fram ett förslag till ändrade sanktioner och skickat ut det till remissbehandling.

Herr talman! Tack miljöminister Andreas Carlgren för svaret! Det har hänt lite grann sedan min förra interpellation, och detta är en uppföljning av den. Det nya förslaget till regler och avgifter som eventuellt kommer att gälla är mer anpassat efter företagens storlek, och att få till stånd en sådan ändring var en del av syftet med min tidigare interpellation. Jag är dock inte helt nöjd med svaret. Jag menar att de företag som har anmält sig till registret inte kommer att omfattas av de nya reglerna, utan de som har försökt göra rätt för sig kommer fortsättningsvis att omfattas av det gamla regelsystemet. Det är inte rimligt med tanke på hur informationen till berörda företag har gått till. Jag vill gärna belysa detta med ett exempel taget ur verkligheten. Jag har varit i kontakt med ett företag från södra Sverige som håller på med undersökningar - miljöresearch som man kallar det. Man har också upptäckt det nya registret som man skulle anmäla sig till. På företaget skickade de genast, noggranna som de var, in en anmälan till Naturvårdsverket som skrev och tackade för att de hade anmält sig. Efter några dagar fick de ett brev från Naturvårdsverket med en miljösanktionsavgift på 120 000 kronor - detta på grund av att de hade försökt göra rätt för sig. Det här är ett problem. Det är inte så att det här företaget är ensamt, utan ca 150 företag har åkt på en miljösanktionsavgift på grund av att de har anmält sig för sent till registret. 30 företag har överklagat, och dom har också fallit i några av fallen. Jag är medveten om att information är svårt, och det vet vi alla som håller på med politik. Och visst finns det ett ansvar också för företag att hålla sig informerade om vad som händer inom respektive bransch. Inför införandet av miljösanktionsavgifterna höll Naturvårdsverket fyra informationsmöten, ett i Göteborg och tre i Stockholm. Totalt ungefär 300 företag var med på mötena. När det gäller hur många inom den här branschen som kan omfattas är det ungefär 3 000 företag. Om man också tittar på vilka företag inom branschen som har anmält sig kan man se att 77 procent av Stockholmsföretagen har anmält sig till registret, 45 procent av företagen i Göteborg, 35 procent av företagen i Skåne och endast 15-20 procent i övriga Sverige. Då undrar jag: Kan det finnas ett samband mellan var och hur ofta Naturvårdsverket har informerat om det nya regelverket och det antal som har registrerat sig? I svaret på min interpellation läser jag att förordningen om miljösanktionsavgifter inte har ändrats. Den gamla gäller med andra ord, trots svaret på min förra interpellation. Jag frågade: "Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att hitta rimliga miljösanktionsavgifter för småföretag?" Jag fick svaret: "Jag har särskilt blivit uppmärksammad på att information om reglerna kring producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter inte har nått alla dem som omfattas av bestämmelserna och att läget i det närmaste kan beskrivas som kontraproduktivt - det vill säga de som inte lämnar in sina uppgifter i rätt tid avhåller sig nu helt från att lämna uppgifter eftersom de då kommer att drabbas av en hög miljösanktionsavgift."
Herr talman! För det första är det viktigt att fråga sig varför de här bestämmelserna finns över huvud taget. Det lite enkla svaret är naturligtvis att de infördes av den förra regeringen. Kent Persson hade då alldeles utmärkta möjligheter, eftersom han företrädde ett samarbetsparti, att engagera sig så mycket i frågan som han numera gör och försöka påverka reglerna innan de infördes. Men det var inte Kent Perssons arbetsmetod. Arbetsmetoden är i stället att komma springande efteråt och säga att det här blev fel och dessutom låta som att det är den nuvarande regeringens fel. För det andra kan man konstatera att det trots allt bygger på en mycket viktig princip, nämligen producentansvaret. Anledningen är att om du importerar produkter som i sig skulle kunna innebära en miljöfara om de sprids i naturen, ska du anmäla till Naturvårdsverket dels att du finns som företag, dels lämna uppgifter om vad det är för produkter du säljer och vilket insamlingssystem som du sedan kommer att använda för att kunna ta tillbaka avfallet och se till att det inte skadar miljön. Avfallet ska på det sättet kunna tas om hand. Syftet med hela producentansvaret är självklart också att uppmuntra företagen att själva engagera sig i att skapa miljövänliga produkter. Tycker Kent Persson att det i grunden är en bra ordning att vi har regler som följer den principen? Jag tycker det. Den andra delen är att den som inte har anmält sig kommer med de nya regler som nu kommer att gälla att kunna bli straffad för det. Men vi inför dessa regler på ett så klokt sätt att den som hittills har missat att anmäla sig nu har ett gyllene tillfälle att göra det utan att behöva bli straffad. Därför uppmanar och uppmuntrar jag berörda företag att ta den chansen. När vi lämnar ett tidigare, som jag tycker, inte bra utformat system som den tidigare regeringen bär ansvar för och går över till ett nytt system som jag föreslår ska gälla, ta då chansen att anmäla er. Det innebär att ni inte behöver ta det straffansvaret. Den tredje delen är att när du väl sålt produkterna ska du året därpå anmäla att du har sålt dem. Också där får du då en enhetlig ganska låg avgift. Den har varit, det är rätt, mycket högre i det system som hittills har gällt och i dag fortfarande gäller. Det beror på att branschen själv önskade en sådan hög avgift. Det tycker jag också att man kan säga till den förra regeringens försvar. Den gjorde visserligen en felbedömning, men den gjorde det grundat på branschens egen felbedömning. När det till sist gäller informationen står det nu klart och tydligt i den promemoria med nytt förslag som skickas ut att Naturvårdsverket förutsätts intensifiera sin information. Jag tror att vi på det sätt som vi nu har hanterat frågan har sett till att ge bra möjligheter för företagen att både ta till sig informationen och rätta till de misstag de eventuellt har gjort. Vi minimerar risken att bli straffad för detta samtidigt som vi ser till att informationen ökar i fortsättningen. Det tycker jag är ett konstruktivt och bra sätt att hantera en situation som varit problematisk för företagen. Det rättar vi nu till.
Herr talman! Den här debatten tenderar att bli en debatt om huruvida det här förslaget är bra eller inte. Jag delar uppfattningen att det är bra. Det har jag sagt tidigare och jag behöver inte upprepa det. Jag tycker också att de förslag som nu ligger till nya bestämmelser är ett steg i rätt riktning. Det är inte det som jag hakar upp mig på, utan det jag diskuterar är de företag som har råkat illa ut. Jag vill se en möjlighet för dem till någon form av amnesti, så att de har möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra. Vi behöver inte diskutera det som vi är överens om, utan det handlar om de företag som har försökt att göra rätt för sig men som har råkat illa ut av olika orsaker. Informationen har varit bristfällig, som ni också medger, vilket ni nu rättar till. Hade jag kunnat påverka det här under förra mandatperioden - jag satt ju inte i riksdagen då - hade jag givetvis försökt engagera mig i frågan. Min fråga är: Kan ni tänka er att jobba för någon form av amnesti för de företag som har råkat illa ut? Regeringsformen medger faktiskt det. Jag vill då citera det som står i 11 kap. 13 § regeringsformen: "Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknande av myndighet beslutat ingrepp avseende enskild person eller egendom." I förklaringen till det hela står följande: Nåd förutsätter inte någon ansökan från den dömde eller annan. Nåd kan liksom förut beviljas både i ett enskilt fall och kollektivt. I det senare fallet talar man om amnesti. Det finns alltså redan nu en möjlighet för regeringen att göra det här undantaget för de företag som råkat illa ut. Ta den chansen nu! Då får vi det här ur världen och kan fortsätta att jobba utifrån det register och det producentansvar som är så viktigt i det fortsatta klimatarbetet.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är bra att Kent Persson säger att det är ett steg i rätt riktning. Han säger till och med egentligen att förslaget är bra, även om det inte hördes alldeles tydligt. Dessutom var det små möjligheter att påverka förslaget från Kent Perssons sida när han inte satt i riksdagen. Det kan jag gärna hålla med om. Däremot kunde naturligtvis hans parti göra det. Det viktiga som vi nu gör är att rätta till det misstag som gjordes tidigare. Vi ser till att det blir rimliga och rättvisa villkor i fortsättningen. Då är naturligtvis frågan: Vad kan man göra för dem som har kommit i kläm under tiden? För dem som redan har ådömts ett straff, som redan har blivit utpekade för att ha gjort fel, gäller principerna om vanlig lagtillämpning, det vill säga att man får följa de lagar som gällde när misstaget begicks. Det är den allmänna rättsregel som gäller i Sverige, och den gäller också i det här fallet. Jag kan ta ansvar för att rätta till reglerna framöver. Jag kan inte klara att ta ansvar också för de misstag som har begåtts tidigare på grund av att reglerna då inte var helt bra. Sedan frågar Kent Persson om vi skulle kunna ha en amnesti för företag som registrerar sig och kommer in med uppgifter inom en viss tid. Där menar jag att precis det förslag som vi nu lägger fram ger bra möjligheter för företagen, därför att de föreslagna regeländringarna när det gäller miljösanktionsavgifterna ska tillämpas också när äldre överträdelser prövas. Det står i interpellationssvaret. Den andra delen gäller dem som har missat själva anmälningsskyldigheten. Där gäller också mitt besked. De nya miljösanktionsavgifterna börjar gälla den 1 juni, men den nya regeln om anmälningsskyldighet började gälla från årsskiftet. Man har i praktiken ett halvår på sig att rätta till sitt misstag och anmäla sig. Det är därför man nu har ett utmärkt tillfälle att rätta till detta. Det gäller att ta vara på det gyllene tillfället. Det är bra om Kent Persson och alla andra som är engagerade i den här frågan ser till att sprida den informationen. Naturvårdsverket har också ett stort ansvar att göra det. Därmed tror jag att vi på ett bra sätt skapar just de möjligheter som Kent Persson frågar efter, utan att frångå de allmänna rättsprinciper som vi brukar tillämpa i Sverige.
Herr talman! Naturvårdsverket har enligt förvaltningsprincipen skyldighet att föra ut information till de berörda, i det här fallet till de här företagen. Jag har sagt tidigare att det förslag som nu är ute på remiss är ett steg i rätt riktning. Det ger också möjligheter för dem som inte har anmält sig att kunna komma in med en anmälan. Problemet är ju de som har anmält sig för sent på grund av att de inte har fått information i tid, de som har överklagat och där dom har fallit. De kommer inte att omfattas av det här, trots att de har försökt göra rätt. Jag menar att regeringsformen ger regeringen en möjlighet att rätta till den här delen. Jag tycker också att miljöministern borde ta den chansen och fundera över om det inte är rimligt att även de som har försökt göra rätt för sig, som inte har fått rättelse, också omfattas av amnestin. Den möjligheten har ni. Gör det! I övrigt är vi ganska överens i den här frågan.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi nu rättar till reglerna framöver, och vi är överens om att det blir bra regler. Vi är också, vad jag förstår, överens om att det för den stora grupp som har missat att anmäla sig nu öppnas en möjlighet att göra det och att därmed omfattas av de nya, rimligare reglerna. Sedan har vi frågan beträffande den klart mindre grupp som drabbas av de tidigare reglerna, som jag tycker inte var bra. I de fallen gäller den principen i Sverige att man döms efter den lag som gällde när brottet eller misstaget begicks. Det är en princip som vi kommer att tillämpa också i de här fallen. Det är viktigt för det allmänna rättsmedvetandet att på förhand veta vilka spelregler som gäller. Detta är de spelregler som brukar gälla i Sverige. De kommer att gälla också i de här fallen. Vi har rättat till de stora misstagen. Det blir möjligheter för människor att rätta till gångna misstag. Det är så långt som vi kan gå.